Herr talman! Det som försvarsministern nu sagt är intressant och avslöjande. Han framhåller att planeringen från 1977 inte har följts, att den försvarsorganisation vi har byggt upp under efterkrigstiden inte har kunnat hållas i skick utan har urholkats och vidare att de uppsatta målen inte har kunnat nås. Det är också precis vad jag tidigare sade. Vilket är då försvarsministerns råd i detta läge? Ja, inte är det fråga om något nytänkande. Inför 1982 års försvarsbeslut, säger han, måste det till en kraftigt ökad ram för det militära försvaret — dvs. vi skall öka de militära anslagen och kostnaderna. Vidare förutser han stora strukturförändringar i fredsorganisationen. Vad det innebär får vi väl se så småningom — förmodligen en koncentration av utbildningsanstalter, förvaltningsmyndigheter och annat. Men det hjälper inte. Och man kan undra hur många miljarder vi måste satsa för att upprätthålla denna organisation så att den får ett innehåll motsvarande vad den hade för 20 eller 30 år sedan, när den först byggdes upp. De pengarna kommer dock inte att finnas tillgängliga. Man kan inte samtidigt som man talar om det skärpta ekonomiska läget ställa krav på nya stora penningsummor för att vidga ramarna för det militära försvaret. Det går inte ihop. Vi måste komma fram till en annan organisation. Försvarsministern talar om skyddet av och upprätthållandet av neutraliteten inom det svenska luftrummet. Det vore bra om försvarsministern ville svara på den fråga jag ställde i mitt första anförande: Hur skyddar vi det svenska luftrummet mot medeldistansrobotar, avskjutna i vår närhet, eller mot kryssningsrobotar? Har vi ekonomiska och tekniska möjligheter och resurser att bygga upp sådana system? Det är ju viktiga frågor för det svenska folket. Vi måste vara villiga att tänka om i denna fråga och att gå in för en helt förändrad försvarsstruktur, som prioriterar de samhälleliga resurserna, så att vi får ett motståndskraftigt samhälle, som kan åstadkomma ett försvar vilket kan sätta sig till motvärn inom landet. Det blir vi ändå så småningom tvungna till, oavsett om vi försöker hålla oss med ett — alltmer krympande — flygvapen. Vi kommer inte att ha råd med att hålla så många flygplan att flygvapnet kan få någon avskräckande effekt. Vi blir förr eller senare tvungna att sätta upp ett stridsmotstånd inne på det svenska territoriet. Vi bör därför satsa våra resurser på att bygga upp ett sådant försvar och inte tala om att vi skall skydda i vårt luftrum. Vi har inte sådana resurser. Eller har vi det? — det är önskvärt att få svar på den frågan. Kan Eric Krönmark garantera skydd mot medeldistanseller kryssningsrobotar?

Herr talman! Låt mig först konstatera att det är med viss besvikelse som jag noterar uttalandet om de värnpliktiga. Det är trots allt en gruppi ett speciellt utsatt läge, och därför borde det ha funnits utrymme för att ge dem åtminstone vad som kan förväntas motsvara den automatiska uppräkningen av försvarsanslagen. Detta kan vi kanske inte tvista om i dag, utan jag förbehåller mig att kanske komma tillbaka ett följande år, när vi har möjligheter att fortsätta debatten. I mycket av det som försvarsministern sade vill jag instämma. Vi är väl alla oroade över den utrikespolitiska situationen, med de tilltagande spänningar som förekommer i världen. Men jag noterar också med tillfredsställelse att försvarsministern lade så stark vikt vid att det framför allt gällde att försöka få de två aktuella stormakterna att på nytt börja samarbeta i stället för att bygga upp positionerna gentemot varandra, på det sätt som nu sker. Jag är helt överens med honom i det avseendet, och det är självklart att den lilla nationen Sverige egentligen kan räkna med en framtid bara i den mån icke någon av de stora utgör ett hot mot oss. Jag har vidare ingenting att invända — det har vi inte heller haft på socialdemokratiskt håll i utskottet — mot försvarsministerns omdisponeringar av medel. Det kan väl också på sitt sätt vara ett uttryck för att vi är väl medvetna om att man kan ha all anledning att upprätthålla en beredskap i vårt land. Det må så vara. Det fanns även en fråga som försvarsministern tog upp men som trots detta tyvärr är oklar. Vi har haft en debatt när det gäller försvarets framtid, där en part har sagt att vi måste ha mycket utvecklade och dyra krigsapparater till vår hjälp och att vi då inte längre kan utbilda värnpliktiga. Mot detta står en annan uppfattning, nämligen den att vi mycket väl kan sprida ut vapnen och skapa förutsättningar för att ändå ha ett effektivt försvar. De här två olika tankegångarna står emot varandra, och jag tycker att försvarsministern genom sina tilläggsdirektiv alltför ensidigt har tagit ställning för att flyget skall prioriteras och värnplikten skall stå tillbaka. Detta skymtade även i hans anförande här.

Herr talman! Det var bra att försvarsministern slog fast att vårt försvar skall bygga på den allmänna värnpliktens grund. Jag ser ingenting negativt i de tilläggsdirektiv som regeringen har givit försvarskommittén i det stycket, därför att man bör gott kunna utreda vilka olika möjligheter det finns att inom den ramen vidta omdispositioner. Det finns som jag ser ingen motsättning mellan detta och frågan om försvarsmateriel. När det gäller strukturförändringar inom försvaret delar jag uppfattningen att vi också fortsättningsvis får bereda oss på fredsorganisatoriska förändringar. Själv skulle jag helst vilja se att man kunde behålla det nuvarande antalet förband och enheter och att man inom ramen för dem skulle rationalisera. Det tror jag vore det allra bästa, eftersom det innebär en väldig styrka att ha en bra fördelning av förbanden. Försvarsministern säger att 1982 års belut måste innebära vidgade ramar. Jag är inte beredd att ge några löften om vilken nivå man skall komma fram till. Det är alltför tidigt att redan nu uttala sig på den punkten. Dessutom vore det helt fel att göra ett sådant uttalande nu, eftersom försvarskommittén arbetar — i så fall kunde den lägga ned sin verksamhet. Det är viktigt att anknyta till vad som sades tidigare i debatten om att det inte är självklart att mycket pengar alltid ger den högsta försvarseffekten. Det ärt.ex. inte alls säkert att man med fler kanoner och fler flygplan i övre Norrland allra bäst försvarar övre Norrland. En vettig regionalpolitik kan vara nog så mycket värd ur försvarssynpunkt som ytterligare pengar till materiel. Låt mig också i likhet med försvarsministern konstatera att vi inte har fått något besked från socialdemokraterna om var de står i flygplansfrågan. Några uppgifter om vilka förband man vill spara in och vilka försvarsmaterielbeställningar man vill pruta på har inte heller givits under denna debatt. Det innebär självfallet en mycket stor otrygghet för de anställda inom försvarsmakten.

Herr talman! Först vill jag vända mig till Eric Holmqvist, som tog upp en fråga som han ansåg var oklar i mitt anförande, nämligen frågan om den framtida utvecklingen beträffande vägvalet mellan flygplan och värnplikt. Det gällde om vi skulle ha ett tekniskt framtida försvar eller om vi skulle satsa mera på ett värnpliktsförsvar. Han misstänkte att jag prioriterade flyget. Jag vill bara säga till Eric Holmqvist att det inte går att välja antingen-eller utan att jag vill ha en optimal avvägning, för det behövs ett både-och. Jag vill så säga något om värnplikten. Den allmänna värnplikten har ett djupt inneboende värde, och jag är den förste att understryka vilken betydelse värnplikten har för försvarsviljan i landet. Jag kan dock inte undgå att konstatera att det tycks finnas en dubbelmoral bland dem som har lättast att ta till de djupaste brösttonerna i varje värnpliktsdiskussion. De som bullrar mest tycks utgå från att det grundutbildningssystem vi har i dag är liktydigt med allmän värnplikt. Saken är inte fullt så enkel. Allmän värnplikt innebär också något mera. För det första har vi en pliktlag som säger att alla män mellan 18 och 47 år är skyldiga att med vapen i hand ställa upp till landets försvar. För det andra skall de värnpliktiga utbildas och organiseras vid krigsförband. För det tredje skall krigsförbanden genom grundutbildning och repetitionsutbildning och genom tillgång till effektiv materiel kunna vara användbara efter mobilisering. För det fjärde skall dessa förband ingå i en krigsorganisation som totalt sett kan klara de stridsuppgifter vi ålägger försvaret. Ser vi värnplikten i detta mera nyanserade perspektiv kan vi konstatera att den genomgått radikala förändringar under de senaste tio åren. Grundutbildningen har förkortats. Också repetitionsutbildningen har förkortats eller helt ställts in i vissa fall. Den materiella förnyelsen har på många områden gått långsamt och omfattar inte alla förband. Resultatet har blivit att våra värnpliktiga och våra krigsförband har utbildning enbart för sin huvuduppgift, men också att det inom den utbildningen finns brister. Detta gäller t.ex. arméns mörkerstridsförmåga. Skulle vi för 15 år sedan ha frågat oss om vi kunnat betrakta dagens system för tillämpning av den allmänna värnplikten? I ett kärvt ekonomiskt läge måste vi diskutera den här frågan seriöst och, om den ekonomiska utvecklingen så kräver, vara redo att pröva olika lösningar, men den allmänna värnplikten som grundidé och princip skall ligga fast. Jag hoppas givetvis på en anslagsutveckling som möjliggör att vårt värnpliktssystem förblir allmänt, men för detta krävs tillgång till pengar. Det är strutspolitik att driva en annan linje. Samma personer som mest söker ge intryck av att de förespråkar den allmänna värnpliktens princip är när det gäller de ekonomiska anslagen till försvaret mest återhållsamma. Jag vill upprepa att det, som jag ser det, inte finns någon som helst motsatsställning mellan flygplansfrågan och värnpliktsfrågan inför 1980 talets problem. Vi måste göra en avvägning, och vi måste satsa på båda dessa I det sammanhanget vill jag vända mig till herr Björk i Gävle, som i sin allmänna inställning avviker från de centerpartister som sitter i regeringen — herr Björk verkar av någon anledning vara mera misslynt. Han säger att jag inte borde uttala mig om vidgade ramar, men bakgrunden till mitt uttalande var just att jag inte ville binda försvarskommittén. Både herr Björk och jag har ju deltagit i det beslut som fattades här i riksdagen 1977, där vi fastställde de krav och förutsättningar som skall gälla för det svenska försvaret, och jag har med hänsyn härtill gjort en bedömning av vad som krävs för att vi icke skall behöva ändra de grundläggande försvarspolitiska förutsättningarna. Det är i och för sig tänkbart att man skulle kunna välja en lägre ekonomisk nivå, men i så fall tror jag att såväl herr Björk i Gävle som andra måste ta konsekvenserna av detta och också sänka nivån när det gäller kraven på det svenska försvaret. Jag vill också i det sammanhanget varna för att inte se verkligheten som den är. Till Oswald Söderqvist: Jag konstaterar att det när det gäller uppfattningen om den svenska försvarspolitiken finns något av ett svalg mellan å ena sidan vänsterpartiet kommunisterna och å andra sidan de fyra övriga partierna. Av Eric Holmqvists inlägg framgick att vi i de principiella huvudfrågorna har en likartad grundsyn, så jag tror man kan säga att de motsättningar som kan finnas mellan de fyra demokratiska partierna mera är fråga om motsättningar när det gäller nivån än principiella motsättningar. Oswald Söderqvist sade att det inte är lönt att försvara sig med våra metoder. Jag vill bara påminna om att Sverige har ett läge i närheten av en supermakt, och små nationer i supermakternas närhet lever alltemellanåt farligt. För några månader sedan fick vi ett pedagogiskt exempel, som visar hur en liten nation behandlas, om supermakten anser att den lilla nationen inte tillfredsställande kan så att säga garantera sitt territoriums neutralitet. Här är det fråga om att skapa tilltro i omvärlden. Det gör man inte med vänsterpartiet kommunisternas förslag, som innebär att vi skall göra oss av med den försvarsteknik som herr Söderqvists ideologiska bröder i öster satsar så fantastiskt på. Historien känner inget exempel på att en nation har kunnat överleva utan vilja och förmåga att försvara sig.

Jag är inte alldeles säker på att man vid varje försvarsstruktur alltid har funnit den absolut bästa lösningen, men jag tror att vi med de erfarenheter som vi har är inne på en huvudinriktning på försvarets område som bäst tillgodoser landets säkerhetsintressen. Jag tycker att det är rätt avslöjande att vänsterpartiet kommunisternas representant i en debatt i den politiska situation som världen upplever i dag ändå kan gå upp i Sveriges riksdag och förorda vad som i realiteten skulle innebära en rasering av det nuvarande militära försvaret.
Herr talman! Det var just när försvarsministern använde uttrycket strutspolitik som jag fann anledning att begära ordet ytterligare en gång, även om jag förstår att somliga tycker att det är opassande att fortsätta den här debatten. Är det inte värt att fundera över det här i alla fall? Det står två åsikter mot varandra. Vill vi renodla det hela, kan vi säga att det är maskinen eller människan som det gäller. Materielen kommer och går, men det kommer också nya ungdomsskaror som vi på något sätt måste utbilda för försvarsuppgiften. Jag anser inte att det är strutspolitik, om man utgår från de värnpliktiga och skaffar de vapen som kan användas för detta folkförsvar. Det är inte fråga om att ha uråldrig materiel eller att söka alltför billiga lösningar, men jag tror att det i detta finns ett realistiskt alternativ. Här tycker jag att försvarsministern alltför mycket ställer sig på den ena sidan. Det finns anledning att vänta tills försvarsutredningen har penetrerat de här problemen.
Herr talman! Jag konstaterar utan förvåning att Eric Krönmark som vanligt undviker att ta upp en debatt om de sakskäl som jag har framfört och i stället går ut med grova demagogiska påhopp. Det är det enda sätt han har att försvara sig på. Han far dessutom med osanning. Alla som har lyssnat på vad jag har sagt här i kammaren i dag och vid tidigare tillfällen vet att jag och mitt parti framfört uppfattningen att vi skall ha ett svenskt försvar, också ett militärt sådant, som är uppbyggt utifrån de resurser som vi kan avsätta. Men vi har också sagt att vi inte kan upprätthålla den försvarsorganisation som vi har i dag, vilket utvecklingen har visat — och detta kommer också att stå klart för Eric Krönmark och hans medbröder. Vi kommer inte att ha råd att vidga ramarna, vilket Eric Krönmark talar om, på 1990-talet för att på nytt blåsa liv i 1950 och 1960-talets svenska försvarsorganisation. Det är bara så. Och detta kommer att framföras ytterligare i debatten när vi kommer in på det ekonomiska försvaret. Om vi inte kan bygga upp ett samhälle — Gunnar Björk var inne på detta också — som är balanserat i fredstid utan som redan då är ytterligt sårbart, hur skall vi då kunna klara oss i ett krig? Vad hjälper det, Eric Krönmark, om vi skaffar 100 flygplan till — det är kanske vad vi får råd med — eller om vi ökar antalet stridsvagnar med något hundratal, vilket vi kanske också har råd med, om samhället i övrigt brakar ihop på grund av de påfrestningar som det kommer att bli utsatt för? Det är ju det som är den springande punkten. Och det kan man väl inte komma undan genom att stiga upp här och slänga ur sig sådana floskler som Eric Krönmark kommer med. Vi hävdar att vi skall ha ett folkförsvar. Och det skall, som alla här sagt tidigare, bygga på allmän värnplikt, på allas engagemang — vi skall delta i det. Men vi måste tänka om när det gäller våra möjligheter att satsa pengar på sådana system som Eric Krönmark är så helfrälst på. Det finns inte utrymme för sådant, och då måste vi naturligtvis ändra organisationen. Vi måste satsa på en annan struktur, på förebyggande åtgärder, på större uthållighet och annat. Det vore välgörande om Eric Krönmark ville ta upp en debatt om det. Jag har inte heller fått något svar på min två gånger framställda fråga om hur Eric Krönmark tänker garantera skydd mot medeldistansrobotar, som han själv säger är baserade runt omkring oss, eller mot kryssningsrobotar. Kan Eric Krönmark med sin försvarsorganisation garantera att dessa vapen stoppas? Svara på det! Gå in i en sakdiskussion i stället för att sväva ut i rena rama påhoppen, som Eric Krönmark gör när han inte kan hitta på någonting bättre.
Herr talman! Försvarsministern säger att jag tydligen inte känner till vad centerledamöterna i regeringen har för åsikter i fråga om höjt försvarsanslag eller inte. Försvarsministern är självfallet mer kvalificerad att avgöra den frågan, om hur stämningen är i regeringen i detta fall. Men vad som gjorde mig något fundersam var att jag i går morse vaknade till ett uttalande i radio av partiordföranden i moderata samlingspartiet om att man skulle spara 8-9 miljarder, medan vice ordföranden i partiet, som är försvarsminister, nu en dag senare är beredd att omedelbart tala om att försvarsanslaget skall höjas 1982.

Herr talman! Det här börjar bli intressant. Till Gunnar Björk vill jag säga: Vi har här i riksdagen gemensamt fattat beslut för tre år sedan om ett visst försvar. För att uppnå det som vi då gemensamt ansåg vara ett så att säga tröskelvärde skulle det krävas ett tillägg till försvarsbudgeten på 1 miljard i fasta priser. Jag har sedan gått ut offentligt och sagt att det inte finns samhällsekonomiska möjligheter att klara det. Har man på det sättet sagt a — och det har jag gjort — så måste man också säga b. Det innebär att vi inte kan gå tillbaka till vad Oswald Söderqvist kallar 1950 och 1960-talens försvarsorganisation. Nej, detta ligger långt, långt bortom möjligheterna. Här kommer det att bli mycket smärtsamma omställningar när det gäller fredsorganisationen, som jag kan bedöma det i dag. Det skall prövas förutsättningslöst, men jag bedömer detta som sannolikt. Och det kommer att innebära kvantitativa ingrepp i krigsorganisationen, vilket får betydelse för vår operativa förmåga, i försvarshänseende. Det får således också återverkningar på den svenska säkerhetspolitiken. Det skall vi vara medvetna om. Och det kommer att bli en grannlaga uppgift för i första hand försvarskomittén och sedan regering och riksdag att göra denna avvägning. Men jag har vågat gå ut och tala om att jag gör den bedömningen att det krävs en icke obetydlig — inte kraftig — anslagshöjning för att vi någorlunda skall kunna garantera ett effektivt försvar. Det anser jag mig ha politisk skyldighet att göra som den politiske företrädaren för försvarsmaktens intressen. Jag har blivit kritiserad från annat håll för att jag inte går ut och kräver en miljard kronor. Men det har jag inte gjort, utan jag har försökt att välja en realistisk linje med ett rimligt hänsynstagande till vad den internationella situationen kräver. Jag håller med Eric Holmqvist om att vi inte kan acceptera hur tvära kast som helst, men vi måste ändå manövrera utifrån vad som händer i vår omvärld. Jag vågar säga att vi inom regeringen i detta fall har en samsyn. Det är min förhoppning att de tre regeringspartiernas riksdagsgrupper också har en samsyn i denna fråga. Till Eric Holmqvist vill jag bara säga att jag inte ställer mig på en sida eller tar ställning till förmån för flyget. Även den värnpliktsarmé som vi är överens om att vi skall ha i detta land skall naturligtvis ha så bra teknisk utrustning som möjligt. Vi hoppas att vi skall kunna ta fram billiga tekniska system för svenska förhållanden, men dessa är beroende av ett luftförsvar. Dessutom har vi, Eric Holmqvist, enligt folkrättens principer förpliktelser i den händelse att det inträffar en konflikt i vårt närområde och vi därvid lyckas bibehålla vår neutralitet. Då måste vi bl.a. hävda vårt luftrum. För det krävs det tillgång till flygplan. Det är anledningen till att regeringens proposition innebär ett principställningstagande för en ny flygplansplattform. Vi vet så mycket om den tekniska utvecklingen fram till år 2000 att vi på detta område kan vara ganska säkra. Däremot vet vi inget om den politiska eller säkerhetspolitiska utvecklingen. Men den tekniska utvecklingen kan vi alltså bedöma. Och redan utifrån detta underlag vågar jag säga att detta land, efter Viggensystemet, behöver ett nytt flygplanssystem, svenskt eller utländskt. Jag kommer därmed in på den fråga som Oswald Söderqvist ställde om medeldistansrobotar. Med ett tillräckligt sofistikerat flygplanssystem har vi möjlighet att försvara oss mot kryssningsrobotar. Vi kan göra det med dagens Viggensystem. Vi har i det systemet möjlighet att lyfta upp radar i luften och därigenom lokalisera anflygande kryssningsrobotar. Och tack vare dessa robotars låga hastighet finns det goda möjligheter att också bekämpa dem. Det finns alltså ett försvar. När det däremot gäller ballistiska robotar kan vi inte ge något aktivt skydd, utan då blir det fråga om passiva skyddsåtgärder, bl.a. tillhandahållande av skyddsrum. Vi vidtar vissa passiva skyddsåtgärder, men det går i princip inte att skydda sig mot alla ändamål. Detta innebär inte att jag — vilket Oswald Söderqvist undrade om jag kunde göra — kan garantera ett skydd mot dessa robotar. En svensk försvarsminister kommer aldrig någonsin att kunna garantera det. Däremot kan jag garantera att vi skall vidta åtgärder efter bästa förmåga. En debatt mellan Oswald Söderqvist och mig i försvarsfrågor är litet enahanda, eftersom vi har så totalt olika utgångspunkter. Enligt min uppfattning är svenska försvarets främsta uppgift att vara fredsbevarande, dvs. det skall avhålla från angrepp. Det kräver en viss initialstyrka. Det skall finnas ett gränsvärde som en angripare måste överskrida för att anfalla Sverige. Och om ett angrepp ändå kommer, skall vi ha uthållighet — angriparen skall inte bara behöva komma igenom skalet. Men enligt Oswald Söderqvists modell finns det tydligen inget skal alls, utan man skall satsa på uthållighet. Det innebär mycket, mycket större frestelse för en eventuell angripare att verkligen angripa oss. Man kan t.o.m. säga att vi själva helt och hållet bestämmer den svenska försvarsstrukturen men att vi i vårt eget intresse också bör ta viss hänsyn till vår roll i norra Europa. Sverige utgör nämligen en viktig faktor när det gäller den säkerhetspolitiska balansen i norra Europa, och strukturförändringar i det svenska militära försvarets utformning kan därför få återverkningar på de två militärallianser som vi har omedelbart utanför våra territorialvattengränser, både i väster och i öster. Detta är kanske en sak som vi kan spela med när vi försöker medverka till avspänning. För en sak är klar: alla syftar vi till nedrustning. Men nedrustning kan nås först om man går vägen över avspänning, och i dag har världen kommit till det stadiet att det är avspänningen som vi måste stimulera. Det är där som Sverige har sin uppgift, och inte bara i eget intresse, utan i hela världens intresse.

Herr talman! Min uppgift i denna debatt var i första hand att behandla de frågor i försvarsutskottets betänkanden nr 13 och 14 som berör det ekonomiska försvaret och civilförsvaret. Men jag finner anledning att något avvika från den föresatsen därför att Gunnar Björk i Gävle i sitt inlägg mycket skarpt gick till angrepp mot den socialdemokratiska försvarspolitiken, framför allt när det gällde de ekonomiska frågorna i anslutning till försvarsoch säkerhetspolitiken. Han påstod att socialdemokratin inte var kapabel att ta det ekonomiska ansvaret för den säkerhetsoch försvarspolitik som vi har förordat i vår reservation. Jag vill hävda att socialdemokratin genom åren har tagit ansvaret för försvarsoch säkerhetspolitiken och gjort detta utan påtagliga anmärkningar från övriga politiska partier. Det har väl i och för sig alltid funnits vissa överbud, men det har ändock varit förhållandevis måttliga sådana. Jag tycker därför det är ganska anmärkningsvärt att Gunnar Björk kommer med en sådan beskyllning mot socialdemokratin, speciellt när man som han kan ha anledning att överväga de ekonomiska komplikationer som vårt samhälle har råkat in i, kanske framför allt till följd av centerpolitik och ansvariga centerpolitiker. Så tillbaka till vad jag egentligen hade att säga! Låt mig då börja med att behandla frågan om det ekonomiska försvaret. Inför 1977 års försvarsbeslut angavs syftet vara att uppnå ett totalförsvarsbeslut, dvs. att mer i detalj lägga fast riktlinjerna för den kommande femårsperioden för samtliga delar av totalförsvaret. 1977 års försvarsbeslut innebar emellertid på en viktig punkt att den avsedda långsiktigheten saknades, nämligen när det gällde det ekonomiska försvaret. Vårt krav på ett långsiktsprogram i ekonomiskt avseende för denna del av totalförsvaret har tidigare också avvisats av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Vi kan nu konstatera att de gångna årens medelsanvisningar inneburit mycket kraftiga avvikelser från de fastlagda målen. Givna anslag för de enskilda budgetåren har endast svarat mot 40-50 926 av vad som skulle ha behövts för att uppnå målen. Vi kan alltså fastslå att den borgerliga regeringens intresse för ett balanserat totalförsvar är ganska ringa. Regeringen prioriterar konsekvent det militära försvaret framför de övriga grenarna av totalförsvaret. I det svåra budgetläge som den borgerliga regeringen försatt vårt land i har vi gjort den bedömningen att vi trots goda motiv inte ansett det möjligt att nu föreslå anslagsökningar för det ekonomiska försvaret. Men vi vill än en gång framhålla nödvändigheten av en större fasthet i den ekonomiska resursfördelningen. Anvisningar för en sådan inriktning finns i vår partimotion 1979/80:482. Tyvärr har vi inte kunnat övertyga utskottets borgerliga majoritet om nödvändigheten av att ge regeringen detta till känna och på så sätt förbättra underlaget för planerande myndigheters och försvarskommitténs arbete inför nästa försvarsbeslut. Vår bedömning står emellertid fast. Den obalans mellan mål och medel som råder inom totalförsvaret är särskilt påtaglig för dess civila delar. För det ekonomiska försvaret saknas fleråriga ekonomiska ramar. Planeringen av vår försörjningsberedskap saknar stadga. Detta är en mycket olycklig situation inför nästa försvarsbeslut, som nu förbereds av den försvarskommitté som arbetar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 till försvarsutskottets betänkande nr 13. Låt mig så övergå till att behandla frågan om civilförsvarets fortsatta utveckling och främst då utbildningsverksamhetens inriktning och omfattning samt skyddsrumsbyggandet. Frågan om Katrineholmsanläggningen kommer senare att behandlas av Holger Bergman. För att vårt totalförsvar skall ha den avsedda effekten är det nödvändigt att beakta det samlade resultatet av våra försvarsansträngningar. Allvarliga brister på ett område kan leda till att tilltron till vår försvarsförmåga även på andra områden av totalförsvaret minskar. Regeringens behandling i budgetpropositionen av civilförsvar, ekonomiskt försvar och övrigt totalförsvar leder enligt vår uppfattning i en sådan riktning. För civilförsvaret ger den borgerliga regeringens politik följande negativa effekter: Utbildningens omfattning låses till dagens nivå, dvs. ca 200 000 dagar per år. Skyddsrumsbyggandet kommer att ligga långt under den nivå som angavs i 1975 års beslut. Sammantaget betyder detta ett betydande avsteg från den balans mellan totalförsvarets olika verksamheter som 1974 års försvarskommitté angav som mål för försvarspolitiken. Enligt 1977 års försvarsbeslut skall civilförsvarets utbildningsverksamhet, när den tidigare fastställda krigsorganisationen genomförts, omfatta ca 290 000 utbildningsoch övningsdagar. Målet har tidigare varit att nå denna omfattning 1981. Med nuvarande brist på ekonomiska resurser beräknas kapaciteten till ca 200 000 dagar. Dagens nivå påverkar självfallet behovet av utbildningsanläggningar, men en inriktning att senare nå 290 000 dagar kräver bibehållen handlingsfrihet. Det är utifrån den bedömningen vi har krävt en bibehållen handlingsfrihet också beträffande utbildningsanläggningarna och framför allt då Katrineholm. 1975 års riksdag fattade beslut om en ny ordning för planering och finansiering av skyddsrumsbyggandet. Beslutet har efter omfattande förberedelser, bl.a. i form av skyddsrumsplaner i våra kommuner, trätt i kraft under 1979. För att planeringsmålen skall kunna uppnås krävs emellertid att behövliga medel ställs till förfogande. Vidare påverkas skyddsrumsbyggandet av en rad olika faktorer inom byggandet — såväl byggandets omfattning som inriktning måste beaktas i planeringsarbetet. Den skillnad som nu föreligger mellan civilförsvarsstyrelsens behov och propositionens förslag kan vi inte godta. Ytterligare en orsak till detta ställningstagande, förutom den minskade resursramen, är den av regeringen aviserade översynen av 1975 års beslut om skyddsrumsbyggandet. Vi känner stor osäkerhet inför den inriktning det kan ge. Vi socialdemokrater är väl medvetna om den kraftiga kostnadsökningen per skyddsrumsplats men anser likväl att fastställda skyddsrumsplaner bör följas. Om detta leder till ökat resursbehov har regeringen att återkomma till riksdagen med förslag om ökade resurser för skyddsrumsbyggandet redan nästa budgetår. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 11 vid försvarsutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Låt mig börja med att föra kammarledamöternas tankar tillbaka ett antal år. Det är i dagarna 40 år sedan våra grannländer ockuperades. De svenska tidningarna hade de dagarna stora rubriker. I Stockholms-Tidningen kunde man läsa: ”Danmark helt ockuperat på få timmar. Köpenhamn taget kl. 8.” Dagens Nyheter: ”Flygtrupper ockuperade Oslo.” Stockholms Dagblad: ”Norge i krig — söker fred.” Många fler rubriker skulle kunna citeras, men jag tycker att det räcker med dessa. För oss som var med om dessa upplevelser är minnesbilden klar liksom de intryck som dessa händelser gav upphov till. Men för en stor del av vårt folk, de yngre generationerna, är dessa händelser historia även om vi tycker att de ligger nära i tiden. Sveriges folk har sedan mycket lång tid tillbaka vant sig vid att vårt land är fredligt och lugnt. Krig har pågått inpå våra knutar, men vi själva har fått stå utanför. För 40 år sedan fick dock vårt folk en stark och nära erfarenhet av vad det innebär för ett land och ett folk att förlora sin frihet och sitt självbestämmande. Det är svårt att i dag göra sig en föreställning om vilket tryck vårt land och vårt folk var utsatta för under denna tid. Vår starka och uppriktiga medkänsla med våra grannländers olycka dokumenterades på flera sätt. Försvarsviljan växte sig vid denna tid stark hos svenska folket. Alla, män som kvinnor, unga som gamla, ställde upp för att stärka vår försvarskraft och bevara vår frihet och vårt oberoende. Alla var beredda att göra stora personliga uppoffringar för landets försvar. Ansträngningarna att skapa ett modernt och effektivt försvar var mycket stora. För alla stod det klart att den situation vårt land då befann sig i krävde ett försvar av helt annan omfattning och av helt annan styrka och kvalitet än det försvar som vi hade hållit under 1920 och 1930-talen. Vi äldre minns också försvarsdebatten under mellankrigstiden mellan första och andra världskriget. ”Det skulle aldrig mer bli krig.” ”Det var en svunnen epok.” ”Vapnen var så fruktansvärda att ingen nation skulle våga börja ett nytt krig.” Visst fanns det varnande röster, men få lyssnade på dem. Och vårt land utsattes också för en nedrustning som vi dyrt fick betala i samband med andra världskriget. Låt mig säga att även om försvarsdebatten inte är lika blåögd i dag som den var på 1930-talet så är det alltför många bland vårt folk som konstaterar att krig och väpnat våld pågår i andra delar av världen men det är ingenting som kan hända vårt folk eller något som strängt taget angår oss. Det är en farlig inställning, som vi alla har ansvar för att skingra. Det är därför jag velat erinra om händelserna för 40 år sedan och den försvarsdebatt som ägde rum före denna händelseutveckling. Låt mig instämma med Gudrun Sundström, som var inne på problemet att nå ut till ungdomen och engagera dem i försvarsdebatten. Här har vi alla en mycket viktig och stor uppgift som vi måste hjälpas åt med. Hur är situationen i dag? Vi kan konstatera att vårt försvar i dag befinner sigi en mycket trängd ekonomisk situation. Det pågår liksom under perioden mellan första och andra världskriget en försvagning av vårt försvar. Även om det inte sker i samma grad nu som det gjorde då pågår en allvarlig urholkning av vår försvarskraft. Och om inte försvaret inom en snar framtid erhåller ökade resurser — det vill jag understryka — kommer den pågående urholkningen att få allvarliga konsekvenser i framtiden. Av den proposition vi nu behandlar framgår bl.a., vilket jag erinrat om förut, att 1977 års försvarsbeslut inte har kunnat fullföljas i alla delar. Låt mig bara ge några exempel: För armén innebär detta bl.a. att den planerade organisationen av förband med tunga pansarvärnsrobotar har minskats. Vissa äldre pansarförband måste t. v. behållas för att medge så stor handlingsfrihet som möjligt inför nästa försvarsbeslut. Reparationer av stridsvagnar har minskat. För marinen innebär det bl.a. att leveranser av enheter till marinen har fått skjutas på framtiden. Repetitionsutbildningen har sedan ett antal år tillbaka fått skäras ned i mycket oroväckande grad. Herr talman! Detta var några exempel bland många på den urholkning av landets försvar som har pågått och fortlöpande pågår. Urholkningen gör sig inte enbart gällande inom det militära försvaret, utan förhållandet är detsamma inom civilförsvaret och det ekonomiska försvaret. Låt mig säga att detta skett trots att kraftiga personalminskningar har genomförts under de senaste åren i rationaliseringssyfte och för att skapa utrymme för materielanskaffningar. Här vill jag tillägga att man skall vara aktsam och varsam när man rationaliserar; det är inte alltid rationaliseringarna ger de kostnadsbesparingar man tror man skall få. Resultatet visar nu att vi ligger på en betydligt lägre nivå än 1977 års försvarsbeslut förutsatte. Jag håller med Eric Holmqvist om att vi har all anledning att slå vakt om vårt försvar. Vi har ett aktningsvärt försvar, och vi skall akta oss noga för att göra det svagare än det är. Men vi får heller inte blunda för realiteterna och verkligen konstatera vilka resurser som krävs för att vi även i framtiden skall kunna säga att vi har ett bra försvar. Skulle vi göra de reduceringar av försvarsanslagen som socialdemokraterna föreslår i reservationerna skulle detta medföra en ytterligare nivåsänkning. Det har sagts tidigare att det inte angetts i reservationerna var de här besparingarna skall göras. Men möjligheten finns naturligtvis. En möjlighet är repetitionsutbildningen, där regeringen föreslår en förstärkning. Det gäller 30 milj.kr. Men jag tror inte att socialdemokraterna är beredda att skära bort den förstärkningen. Vi har ett stort antal nybyggnadsprojekt som behöver sättas i gång. Det rör sig om en summa på sammanlagt ungefär 400 milj.kr. Dessa projekt är mycket angelägna, och jag tror att det skulle vara mycket svårt att bland dem välja ut några som vi kan skjuta på framtiden. Vi skall ha klart för oss att senareläggningar inte är lösningen. Det är omöjligt att ta igen uppskjutna projekt i framtiden. De möjligheterna finns inte — de resurserna står inte till förfogande. Inom materielområdet finns ett visst utrymme för s.k. fria beställningar eller ytterligare beställningar av materiel. Vi vet emellertid hur hårt denna sektor är prioriterad, hur många och långa överväganden som görs innan man kan besluta vilket som är viktigast, och jag föreställer mig att det även på materielområdet skulle vara mycket svårt att göra några besparingar. Herr talman! Om alliansfrihet i fred och neutralitet i krig råder fullständig enighet bland vårt folk. Därför är det viktigt att det svenska försvaret har en sådan styrka att det inger trovärdighet, som här tidigare har framhållits. Utvecklingen under 1970-talet har varit allvarlig. Det svenska försvarets styrka i förhållande till omvärldens har sjunkit alltsedan 1960-talet — det måste vi konstatera. Antalet kvalificerade förband inom såväl armén som marinen och flygvapnet har minskat. Möjligheterna att förse krigsförbanden med kvalificerad materiel har minskat, och om inte motåtgärder vidtas kommer de att bli ännu mindre i framtiden. I början på 1960-talet uppgick försvarskostnaderna till ca 5 96 av bruttonationalprodukten mot i dag under 3,5 20. Om denna trend i utvecklingen fortsätter kommer försvarskostnaderna om ett fåtal år att vara nere i 2 70 av bruttonationalprodukten. Detta samtidigt som omvärlden rustar som aldrig förr. Stormakterna USA och Sovjet ökar årligen sina rustningar med 4—5 4 i reala tal. Även våra grannländer ökar försvarskostnaderna — t.ex. Norge med ca 3 46 per år, också det i fasta priser. Vi har inte råd, sägs det. Det har sagts också i debatten här i dag. Men inte går man och sänker brandfö kringen för att spara på premiekostnaderna om brandrisken ökar. Och ingen torde kunna förneka att konfliktriskerna har ökat under den senaste tiden på ett obehagligt och mycket påtagligt sätt. Jag skallinte nämna några exempel — här har nämnts tillräckligt med exempel tidigare. Senast ni som lyssnade på morgonnyheterna i dag hörde att det talades om att NATO:s försvarsministrar vid ett möte uttalat att NATO måste modernisera och stärka sina försvarskrafter i Europa. Samtidigt förutskickades en liknande sammankomst för Warszawapakten, där Sovjet kommer att kräva att satellitstaterna stärker sina försvarskrafter. Låt mig säga att hänvisningar till vårt begränsade ekonomiska utrymme alltid slår ut i full blom så snart det blir fråga om försvarskostnader. Vi har varit beredda att ta djupa tag i statens kassakista då det gällt att trygga sysselsättningen. Det må gälla varven, skogen eller stålet — då är alla beredda till miljardsatsningar. Dessa satsningar är nödvändiga i en besvärlig situation. Det är vi alla överens om. Men är det inte lika angeläget och lika nödvändigt att satsa på vår yttre säkerhet? Ingen kan bestrida att satsningar på försvaret, som sedda mot bakgrunden av andra satsningar och statsbudgetens totala omfattning framstår som direkt marginella, skulle ha en mycket stor betydelse och få stort värde för att vi skall kunna bibehålla vår försvarskraft på en rimlig och nödvändig nivå. Satsningar på försvaret ger också sysselsättningstillfällen. Detta glöms också bort eller förtigs i sammanhanget. Herr talman! Låt mig slutligen ta upp några enskildheter och ett par reservationer i utskottets betänkande! I propositionen framhålls det — och det är bra — att kostnadsstegringen för underhåll och materiel, bl.a. armé och flygmateriel. under 1970-talet har varit ungefär dubbelt så stor som prisstegringarna enligt nettoprisindex. Departementschefen finner att försvarets underhåll av materiel måste ses över, så att man får god effekt till rimliga kostnader. Utskottet understryker detta och framhåller att kostnadsutvecklingen för materielunderhåll bör noga följas och mötas med åtgärder, bl.a. inom utbildningsområdet. Låt mig understryka att aktsamheten och noggrannheten när det gäller omhänderhavande och vård av materiel och utrustning — såväl gemensam som enskild — inte på långt när är vad den borde vara. Slarv — jag vill inte säga vanvård, men slarv — förekommer i alltför stor omfattning. Detta är en fråga om utbildning — att inpränta det personliga ansvaret för den materiel som anförtros den enskilde. Utrustningen skall vårdas och skötas. och det är i högsta grad en fråga om kontroll från chefernas sida — från den högste till den lägste — och från myndigheternas sida. En rad av broschyrer och papper ger inte resultat. Låt mig säga några ord om reservation 5. där det talas om att den personalreducering som har gjorts i alltför hög grad har drabbat de civila befattningarna. Det kan man tycka, när man jämför siffrorna. Men nu är det ju ändå så att det är krigsorganisationens krav som är normgivande för fredsorganisationen. I och med det måste vi bibehålla en viss kvantitet när det gäller befäl även i fredsorganisationen. Dessutom är det alltjämt brist på befäl i utbildningen. Det är alltså inte så att det är något överskott av befäl på det området och brist på det civila området. Slutmeningen i reservation 5 har jag litet svårt att riktigt förstå.

Men det är möjligt att man kan hitta flera tjänster. Men jag är litet tveksam till den här meningen, för den ger sken av att det inte skulle finnas några sådana befattningar. Låt mig också säga ett par ord om reservation nr 9, som är centerns reservation. Den gäller att man i större utsträckning skall arrendera mark för försvaret i stället för att köpa. Nu är det ju så att mark arrenderas i mycket stor utsträckning inom försvaret. Men det är inte utan problem. Dels blir kostnaderna på lång sikt vid arrendering mycket höga, dels uppstår problem när det gäller ersättningsanspråk och nyttjandetid för de här områdena. Ersättningsanspråken är mycket påtagliga när det gäller skogbevuxen mark. Den som slutligen skall avgöra dessa markköp måste ändå vara riksdagen. Försvaret är ju ett riksintresse, och det är riksdagen som har ansvaret för att försvaret kan arbeta under sådana förutsättningar att det kan fylla sin uppgift. Sedan var Gunnar Björk i Gävle inne på ett särskilt yttrande av mig beträffande lekmannastyrelser inom försvaret. Gunnar Björk och jag satt båda i FLU:s utredning om lekmannainflytande på regional och lokal nivå, och där framkom väl ganska tydligt vissa olika uppfattningar mellan oss. Jag hade också på den punkten en reservation, där jag hävdade att man skall gå försiktigt fram när det gäller inrättandet av dessa lekmannastyrelser. I mitt särskilda yttrande sätter jag mig inte emot en översyn, men jag har velat understryka att man enligt min mening för varje myndighet och skola mycket noga bör studera om en lekmannastyrelse verkligen är till gagn för verksamheten. Vidare har jag pekat på att vissa kostnadsökningar och ett tyngre beslutsförfarande måste uppvägas av påtagliga och klart redovisade fördelar med att gå över till lekmannastyrelse. Om utredningen ger detta resultat — den är nu under bearbetning i departementet — får vi ta ställning till frågan när det föreligger. Herr talman! Jag yrkar bifall till försvarsutskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! När det gäller markfrågorna kommer Bengt Kindbom senare att kommentera den reservation centern har. Gunnar Oskarson upprepar vad han har skrivit i sitt särskilda yttrande. Jag tycker att hans negativa inställning till ökad insyn i olika organ på försvarets område är beklaglig för försvarsmakten. Så säger Gunnar Oskarson att han och jag haft olika åsikter i FLU i denna fråga. Jag vill inte göra honom besviken, men jag har aldrig tillhört FLU, så det måste vara en sammanblandning med någon annan person.
Herr talman! Jag måste naturligtvis be Gunnar Björk i Gävle om ursäkt för att jag har beskyllt honom för att ha någon uppfattning i den här frågan — i FLU, vill säga. Från de övriga ledamöterna framkom emellertid ungefär samma uppfattningar som Gunnar Björk och reservanterna här talar för. Och för all del, jag var ensam i FLU om min uppfattning, och det har jag redovisat i en reservation. Därmed har jag väl rättat till det här misstaget. Jag vill sedan rätta till en annan sak. Jag yrkade bifall till försvarsutskottets hemställan på alla punkter. Det gällde dock icke i fråga om den reservation som alla utskottets borgerliga ledamöter utom en folkpartist står bakom. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 4.

Herr talman! Jag skall ägna några minuter åt det ämne vi nu har kommit in på, men innan jag kommenterar de senaste yttrandena vill jag redogöra något för själva frågan. I propositionen behandlas försvarets sjukvårdsstyrelse. Vad jag tänker tala om är socialdemokraternas förslag om inrättandet av en lekmannastyrelse. Regeringen föreslår att sjukvårdsstyrelsen blir ett s.k. enrådighetsverk. Det innebär i princip att chefen ensam utövar beslutanderätten. Socialdemokraterna har i många sammanhang lagt fram förslag om att även försvarsmaktens myndigheter skall ha lekmannastyrelser. Det finns många exempel på myndigheter där sådana styrelser finns. Jag skall nämna några: försvarets materielverk, försvarets forskningsanstalt. försvarets datacentral, försvarshistoriska muséerna, civilförsvarsstyrelsen. När det gäller de två sistnämnda har jag själv som ledamot kunnat följa verksamheten i styrelserna. Det finns ytterligare exempel, men vad jag har anfört visar ju att man har lekmannastyrelser på skiftande områden. Sjukvårdsstyrelsen, som dagens debatt gäller, har enligt sina uppgifter främst kontakt med landstingen och socialstyrelsen när det gäller planeringen av sjukvården i fred och i krig. Vi finner det därför naturligt. som en fortsättning på tidigare beslut, att en lekmannastyrelse inrättas även vid sjukvårdsstyrelsen. Riksdagen bör fatta beslut om en sådan styrelse, i vilken skall ingå företrädare för det allmänna. De som utses bör ha god kännedom om sjukvård och sjukvårdsplanering och kan säkerligen finnas bland de förtroendevalda inom landstingssektorn. Som framgår av utskottets yttrande anser man att det finns goda skäl att se över i vilka ytterligare centrala myndigheter och skolor inom försvarsdepartementets område ett lekmannainflytande bör införas. Vidare säger utskottet att det bör ankomma på regeringen att bestämma formerna för en sådan översyn och att därefter lämna förslag till riksdagen. I avvaktan på översynen bör utskottet inte nu förorda att lekmannastyrelse införes vid någon av de myndigheter som saknar sådan. Att man för övriga myndigheter gör en översyn har vi ingenting emot, men vi socialdemokrater anser att när det gäller försvarets sjukvårdsstyrelse är skälen för inrättande av en lekmannastyrelse mycket starka. I anslutning till den debatt som har kommit i gång här mellan Gunnar Björk i Gävle och Gunnar Oskarson kan man fråga sig: Vem skall göra denna översyn? Gunnar Björk ansåg att Gunnar Oskarson i sitt yttrande förde fram åsikter som visar att han inte var särskilt positivt inställd till inrättande av en lekmannastyrelse. Gunnar Oskarson har varit uppe i talarstolen och förklarat sig. När det gäller Gunnar Björks inställning — att han inte vill att frågorna skall förhalas — finns ju en möjlighet här i dag. Om Gunnar Björk röstar med den socialdemokratiska reservationen i fråga om sjukvårdsstyrelsen, så får vi ett beslut i den frågan i dag, och den blir alltså inte förhalad. Vi anser, som framgår av vår reservation, att fördelarna är stora med en styrelse i vilken ingår förtroendevalda från landstingen. Riksdagen bör redan nu ta ställning till förslaget att myndigheten skall ledas av en lekmannastyrelse. Den militära sjukvården har mycket att vinna på att på det sättet kunna tillgodogöra sig den erfarenhet och den kunskap som finns bland de förtroendevalda som inom landstingen sysslar med den civila sjukvården. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 10 i försvarsutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Jag ber att få säga några ord om en motion som jag har väckt beträffande vad som kan kallas för meranvändning av försvarets materiel. I samma takt som den svenska ekonomin försvagas löper även försvaret samma risk att försvagas genom brist på medel, bl.a. till nyanskaffning av försvarsmateriel. Det har föreslagits — och även provats — olika metoder att rationalisera verksamheten inom försvaret utan att därmed behöva förorsaka effektivitetsminskning. De flesta besparingsåtgärderna har ändå mest resulterat i Man bör i fortsättningen överväga och pröva varje positiv idé och varje värdefull åtgärd som kan innebära en möjlighet för vårt land att bibehålla ett effektivt försvar till lägsta möjliga kostnad. En idé, som borde kunna spara pengar åt både försvaret och civilsamhället, är en utökad meranvändning av försvarets materiel. Det skulle innebära att samhället i större omfattning än hittills kan finna gemensamma användningsområden såväl för den militära materielen som för viss specialutbildad personal. Vi vet ju alla att exempelvis försvarets helikoptrar och annan räddningsutrustning ofta kommer till användning för civila ändamål. Detta gäller också bromateriel och annan teknisk utrustning. Men det bör finnas åtskilliga andra gemensamma användningsområden, t.ex. när det gäller kranbilar och andra fordon, vissa båtar och dykutrustning samt t.o.m. vissa verkstadsresurser inom olika teknikområden. Sedan några år tillbaka strävar man ju i viss mån efter att i krigsplanläggningen bibehålla många fredsfunktioner i ett krigsläge. Det borde därför ligga på ungefär samma linje att man i fred försöker samordna betydligt fler militära funktioner med olika civila samhällsbehov. Men det här bör också gälla omvänt — nämligen att försvaret i fredstid i högre grad bör utnyttja civila funktioner, t.ex. verkstadsresurser, sjukvård, fordon. Ju mer man inriktar civila funktioner på att de skall kunna fortgå i krig, desto mindre kan förhoppningsvis kostnaderna bli genom minskad dubblering av många militära resp. civila verksamheter. Sakkunniga personer vid försvaret, kommuner, landsting och vissa enskilda företag bör kunna komma med bra förslag i den här vägen. Då jag i början av 1970-talet för första gången förde fram dessa tankar mottogs de inte med någon större entusiasm. Men nu 1980 tvingas vi kanske av samhällsekonomiska skäl till ökad gemensamhetsanvändning. Jag har fått full förståelse för behandlingen av min motion i den här frågan inom försvarsutskottet. Utskottet menar att ärendet helt naturligt kommer att behandlas av försvarskommittén, och det är väl den riktiga behandlingsgången. Jag har därför inget annat yrkande. Men, herr talman, jag vill gärna försöka bredda ut denna tanke litet och tala för den här i kammaren. Vi har i centerpartiet mycket stor förståelse för varje strävan att på lämpligt sätt samordna civila och militära funktioner eftersom en sådan samordning kan vara till gagn både för samhället och för den enskilde. Det här är ett exempel på hur en gynnsam samverkan bör kunna ske. Det betyder naturligtvis inte att man skall gå så långt att man använder stridsvagnar som skördetröskor och motortorpedbåtar som fiskebåtar. Men en viss symbolik kan väl ligga i ett sådant uttryckssätt. Om man förser marina fartyg för undervattensbruk med litet tilläggsutrustning, så att de kan användas i samband med geologiska undersökningar och bärgningar av olika slag, får dessa fartyg också ett civilt användningsområde. Man kanske t.o.m. kan söka petroleum med försvarsmateriel. För att avslutningsvis vara litet skämtsam skulle jag vilja säga att om marinen utrustade sina fartyg så att man med hjälp av dessa kunde söka rätt på Valdemar Atterdags skatt som enligt sägnen lär finnas i havet utanför Gotland skulle kanske försvaret, eller i varje fall marinen, på det sättet kunna bli självförsörjande.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande nr 13 behandlas fem motioner om den i budgetproposition 1979/80:100 föreslagna avvecklingen av civilförsvarsskolan i Katrineholm. I samtliga motionsyrkanden anförs att ett beslut i enlighet med budgetpropositionens förslag vore att föregripa arbetet i 1978 års försvarskommitté och därmed ett kommande försvarsbeslut. 2 till sitt betänkande 1977/78:19 skriver försvarsministern bl.a. ens anvisningar för civilförsvarsstyrelsens perspektivplanering innebär bl.a. ett uppdrag att bedriva fortsatta studier inom detta område. Resultatet av civilförsvarsstyrelsens studier bör prövas av försvarskommittén. Om denna finner att en ökad samordning bör ske, uppkommer en rad frågor av författningsmässig, organisatorisk och finansiell art. Även om sådana frågor kan behandlas av kommittén, kan det dock vara lämpligare att dessa mer praktiska frågor behandlas i annan ordning på grundval av kommitténs överväganden och förslag. Försvarskommittén bör lägga förslag härom.” Per Petersson sade i sitt anförande att kommittén och riksdagen har möjligheter att fatta ett riktigt beslut när försvarskommittén har lagt fram sitt förslag. — Ja, låt den då göra detta innan avgörandet skall ske! Jag tycker att det är anmärkningsvärt att försvarsutskottets borgerliga majoritet nu vill föregripa försvarskommitténs arbete och att man helt vill desavouera försvarsministerns direktiv till utredningen och framför allt den del av kommittédirektiven där försvarsministern anger att kommitténs arbete ökar möjligheterna för en offentlig debatt kring de frågor kommittén har behandlat, t.ex. genom ett remissförfarande. Kommittén bör, säger försvarsministern, bedriva sitt arbete under så stor öppenhet som möjligt och stimulera debatten i frågor som är föremål för utredning. Mig veterligt har inte några remissvar behandlats av försvarskommittén, och något underlag för beslut har inte framlagts av kommittén. Utskottsmajoritetens förslag följer alltså inte den filosofi som anges i kommitténs direktiv. Utskottsordföranden nämnde också i sitt tidigare anförande något om nyinvesteringar i Katrineholmsanläggningen. Vi har i vår reservation nr 12 inte sagt något om en sådan nyinvestering. Vi vill avvakta utvecklingen och försvarskommitténs förslag. Vidare sade utskottets ordförande att en gradvis avveckling av civilförsvarsskolan i Katrineholm fram till 1982 skulle ge bättre möjligheter till en anpassning för den personal som är anställd. Jag har ju från min hemkommun viss erfarenhet av en sådan avveckling, och om anpassningen för personalen vid Katrineholmsanläggningen skall ske på samma sätt som i Nyköping, tycker jag att detta är ett starkt skäl för att vänta med ett avvecklingsbeslut. Den 10 april 1980 beslutade regeringen om vissa tilläggsdirektiv till 1978 års försvarskommitté. I dessa tilläggsdirektiv anför departementschefen. statsrådet Krönmark, att det mot bakgrund av det ansträngda samhällsekonomiska och statsfinansiella läge som kan förväntas bestå under 1980-talet är nödvändigt att överväga omfattande rationaliseringsinsatser inom försvaret. Detta kan som jag ser det medföra ett minskat behov av utbildning och tjänstgöring i den militära delen av totalförsvaret. Men det kan i sin tur komma att medföra att utbildningsbehovet inom civilförsvaret ökar, såsom också framhölls av Roland Brännström i dennes anförande. Det finns mot denna bakgrund många äl att avvisa utskottets förslag, men det tyngst vägande är ändå civilförsvarsstyrelsens bedömning att nuvarande beslutsunderlag är så osäkert att ett beslut nu om en nedläggning av Katrineholmsanläggningen skulle kunna medföra icke önskvärda samhällsekonomiska och personsociala konsekvenser. Just de av civilförsvarsstyrelsen påpekade konsekvenser av ett beslut nu vilka en nedläggning av ci rsvarsskolan i Katrineholm skulle kunna medföra har också angivits i motionerna av Göran Persson m.fl.. Bernt Ekinge och Tage Sundkvist. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den vid försvarsutskottets betänkande nr 13 fogade reservationen nr 12.

Herr talman! Holger Bergman är från Sörmland, och det kan väl delvis förklara varför just han blivit utsedd att tala för denna socialdemokratiska reservation. I mitt anförande sade jag att den reservationen berörde tidpunkten för nedläggning av anläggningen i Katrineholm. Som också Holger Bergman vet finns det i dagens läge överkapacitet vad gäller den civilförsvarsutbildning som man har ekonomiska möjligheter att bedriva inom anläggningarna i Rosersberg, Revingeby och Sandö. Riksdagen har tidigare fattat principbeslut om en ny utbildningsoch förrådsanläggning i Västsverige. Den skall lokaliseras till Skövde. Den anläggningen beräknas också kosta minst 70 milj.kr. Att i det läget sikta på en nybyggnad i Katrineholm i liknande kostnadsklass tror jag inte på. Skall det vara någon mening med att till en merkostnad av 8 miljoner driva verksamhet på en viss ort — det må vara Katrineholm eller andra orter — i två år under provisoriska förhållanden, så måste syftet rimligen vara att nybyggnation kan ske på den orten. Jag tror inte att civilförsvaret kommer att få ekonomiska resurser för nybyggnad i Katrineholm inom en nära framtid, och jag anser därför att den här provisoriska anläggningen bör avvecklas enligt regeringens förslag. Jag hoppas att Holger Bergman har läst utskottsmajoritetens skrivning i den del som rör Katrineholm, där det står att man bör titta på nyttjandet av tidigare militära anläggningar, och då är det klart att Nyköping är med i bilden.
Herr talman! Moderaterna vill gärna stärka det militära försvaret, som framgått av den tidigare debatten, men civilförsvaret, folkförsvaret, har man tydligen inte så mycket till övers för. Vi vill från socialdemokratiskt håll behålla handlingsfriheten fram till den tidpunkt då försvarskommittén har lagt fram sitt förslag och då ta slutlig ställning.
Herr talman! Jag tror att det är mycket svårt för Holger Bergman att påvisa något tillfälle när vi ville använda mindre pengar för utbildningsverksamhet inom civilförsvaret än socialdemokraterna. Den skillnad på 7 miljoner som finns i år tas helt ut genom att vi i nuläget inte vill bygga i Rosersberg. Men vi har också sagt att de pengarna bör återtas i ett senare läge. Vad vi nu diskuterar är alltså anläggningen i Katrineholm. Det förslag som Holger Bergman talar för innebär att man förbrukar 8 milj.kr. i resurser för utbildningsverksamhet, dvs. kostnaden för ytterligare 16 000 angelägna utbildningsdagar för civilförsvaret.

Herr talman! En förutsättning för vår säkerhetspolitik har sedan tiden efter andra världskriget varit att Norden är ett lugnt hörn, som inte nämnvärt berörs av de storpolitiska klimatväxlingarna. Den förutsättningen har förändrats under 1970-talet. Det nordiska områdets strategiska betydelse för stormaktsblocken har ökat. Den främsta anledningen till den ökade betydelsen är Sovjets kraftiga militära uppbyggnad på Kolahalvön med Murmanskbasen och den därmed ökade spaningsoch övningsverksamheten från bägge försvarsmakternas sida. Det är därför av största betydelse att den svenska säkerhetspolitiken präglas av fasthet och konsekvens. Den svenska politiken — alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig — är en stabiliserande faktor i Norden. Stormakterna måste hela tiden hållas övertygade om att det i Sverige finns vilja och förmåga att försvara territoriet. Blotta misstanken om att svenskt territorium lätt kan komma i den ena eller andra stormaktens händer och därigenom bilda utgångspunkt för angrepp skulle äventyra säkerheten i Norden. I utskottsbetänkandet står också att den svenska försvarspolitiken syftar till att försvaret vid en konflikt i Europa mellan stormaktsblocken skall ha sådan styrka, sammansättning och beredskap att hot, påtryckningar eller angrepp mot Sverige inte av någon kan bedömas vara lönsamt. Totalförsvaret har i så fall den önskade fredsbevarande förmågan. Vi har i utskottsbetänkandet markerat vår vilja att låta säkerhetspolitiken ligga fast, och då också visat vår vilja att bevara vårt lands oberoende och därmed även vår rätt att själva bestämma hur vi skall utforma vårt samhälle. Jag har åtminstone tolkat det så att de fyra största partierna har denna uppfattning. Det finns dock områden där meningarna går isär. Även om skillnaderna inte är så stora just nu, kan de medföra att vår trovärdighet naggas något i kanten. Det gäller främst det militära försvarets fortsatta utveckling, där socialdemokraterna på ett par väsentliga punkter tycks vilja profilera sig. I reservation nr 2 vill socialdemokraterna minska utgiftsramen för det militära försvaret nästa budgetår med ca 500 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Någon analys över var dessa pengar skall sparas har jag inte hört att socialdemokraterna angett. Eric Holmqvist hänvisade till den redogörelse som lämnats av försvarsdepartementet, som bedömer att besparingarna går ut över repetitionsutbildningen och kanske också över grundutbildningen — detta i ett läge då spänningarna ökar, med risk för överslag mellan stormaktsblocken. Det andra exemplet på att vår trovärdighet kan naggas i kanten är flygplansfrågan. Där har socialdemokraterna åter profilerat sig. Denna fråga har debatterats länge, och ur säkerhetssynpunkt har den stor betydelse i en orolig värld. Men jag tror mig dock kunna konstatera att socialdemokraterna från säkerhetspolitisk synpunkt går med på att det bedrivs planering och studier för en eventuell framtida ersättning av Viggensystemet, även om man vill satsa väsentligt mindre resurser i projektet. Skillnaderna i den principiella uppfattningen mellan utskottsmajoriteten och socialdemokraterna är i praktiken inte så stora. Den segslitna tvisten om A 20, B3LA, A 38-systemet och till sist nu också SK 2, som flera år dominerat debatten om det framtida svenska flygförsvaret, förefaller nu gå mot sitt slut. Det beslut som vi här i kammaren fattade förra året var kanske inte så dumt, trots kritik från flera håll. Hade vi fattat ett annorlunda beslut då, hade det varit bra mycket svårare att nu kunna fatta ett beslut som jag tror är bättre. Eftersom det taktiska, tekniska och ekonomiska underlaget för flygplanssystem JAS är ofullständigt, så förutsätts nu att projektstudier, systemdefinitioner och begränsad utvecklingsverksamhet sker, så att ett fullgott underlag finns för beslut i flygplansfrågan 1982. Beträffande personalvårdens inordnande i försvarsmaktens centrala ledning kan man säga att personalvården är av ett så speciellt slag att det i den nya organisationen t. v. bör finnas en särskild personalvårdsenhet. Personalvårdsfunktionen har en lång historia, men mycket kort kan följande sägas. Så länge stridande förband har existerat har omsorgen om soldaterna framtvingat och nödvändiggjort en allmän personalvård i vid bemärkelse. I och med förstärkningen av försvarsberedskapen fr.o.m. september 1939 kom socialtjänsten att bli den nya och viktigaste grenen inom personalvården och är så än i dag. Men personalvården är mycket mer än så. Den skall bidra till att stärka och vidmakthålla en god anda inom försvarsmakten och dessutom företräda andliga, rättsliga och kulturella värden i såväl krig som fred. Personalvården är i första hand ett chefsansvar. Från den allmänna personalvården har efter hand utvecklats vissa mera fackmässiga delområden. För att klara dessa delområden måste det finnas specialister. Dessa specialister finns i försvarets personalvårdsbyrå och bland våra assistenter och konsulenter ute på förbanden. Vårt försvar kännetecknas av en hög materiell standard. Det finns nog en och annan som tycker att människan kommer i kläm bland alla materielfrågor och inte får det gehör för sina problem som hon är berättigad till. Erfarenheter och eftertanke säger också att ju mer teknik vi får att handha, desto större krav ställs det på de människor som skall sköta systemen. Visst arbetar olika chefer för att förbättra personalvårdens villkor. Meningsfull verksamhet, lönesättning, arbetsmiljö och sociala förhållanden ägnas intresse och ansträngningar. Men personalvården kräver mer och mer. Personalminskningar, fredsorganisationsförändringar, värnpliktigas ekonomi och anpassningsproblem tarvar ett omfattande arbete. För att klara dessa arbetsuppgifter något så när, bör personalresurserna inom personalvården minskas så litet som möjligt och organisationen göras effektiv. Att som minoriteten i utskottet vill, sätta personalvårdspersonalen under militär ledning, gör att personalvården kommer att förlora mycket av sin trovärdighet, inte minst bland de värnpliktiga. Det är till civilt anställda de går med sina bekymmer av social, ekonomisk eller annan art. Personalvårdsenheten kommer säkert inte att bli någon blindtarm i organisationen, som någon sade här i kammaren för en stund sedan, utan en enhet som tar hand om personalvården i försvaret. Det är ÖB som närmast ansvarar för en god personalvård inom försvaret, och det är därför viktigt att det förslag till organisation som han har lagt fram blir kammarens beslut. Jag vill också kommentera några motioner. Beträffande motion 817 om det militära vitsordssystemet är att säga att utskottet i stort sett har ansett att vår motion är väl motiverad och att det militära vitsordssystemet behöver ses över. Enligt vad utskottet har inhämtat övervägs ändringar i samband med införandet av en ny befälsordning. Jag anser det dock befogat att man så snart som möjligt vidtar ändringar för att minska antalet vitsord om den äldre personalen. Även i övrigt bör så snart som möjligt vidtas ändringar, eftersom systemet är så uppbyggt att individen är så gott som helt rättslös. De som skall kontrollera att arbetsgivaren använder systemet på avsett sätt är själva för sin karriär beroende av dem som de skall kontrollera. Det är också allvarligt att den enskilde, trots sakförhållandet, inte kan få rättelse i någon instans. Bara detta talar för att åtgärder måste vidtas, som hindrar maktmissbruk av vitsordssystemet. Det årliga arbetet med att ge vitsord är mycket tidskrävande — tid som chefer på olika nivåer kunde använda på bättre sätt. Den begärda översynen är en nödvändig förutsättning för en effektivisering och demokratisering av försvaret. Beträffande motion 1136 om familjebidrag till värnpliktiga anser utskottet att man skall se över familjebidragslagen i syfte att föra in för bostaden nödvändiga kostnader i familjebidragssystemet. Såsom familjebidraget är utformat i dag är bostadsbidraget ej heltäckande, dvs. bidraget kompenserar inte många värnpliktiga för faktiska hyreskostnader. Det finns många exempel på hur illa bidragssystemet kan slå. Det är viktigt att man klarar ut de värnpliktigas många gånger svåra ekonomiska situation. Ur ett öppet brev till myndigheterna vill jag saxa följande: ”Svåra ekonomiska förhållanden kan inverka på den värnpliktiga så att han känner sig dåligt motiverad. Drogmissbruket ökar. Många värnpliktiga dubbelarbetar. Många tvingas lura försvarets civilförvaltning angående uppgifter om sammanboende och bostadssituation etc. för att över huvud taget få ut pengar. De värnpliktiga tvingas till betydande upplåning av pengar. Förbanden anser det vara resursslöseri att utbilda värnpliktiga som sedan får anstånd på grund av ekonomiska och sociala problem.” Utskottet har sett positivt på att man skall försöka komma fram till en bättre tingens ordning när det gäller de värnpliktigas ekonomiska och sociala förhållanden, och det tycker jag är bra. Avslutningsvis vill jag kommentera det särskilda yttrande som Hans Lindblad och jag har i betänkandet nr 13. Det gäller s.k. omvända värnpliktsresor. Vi menar att de värnpliktiga som är fjärrekryterade skulle få möjlighet att överlåta en eller två av sina fria resor till en nära anhörig för resa i omvänd riktning. Det har inte utskottet velat gå med på. Det är synd ur informationssynpunkt för de nära anhöriga och ur anpassningssynpunkt för de värnpliktiga. Men vi hoppas på att regeringen likväl skall kunna besluta om försök vid K 4 i Arvidsjaur för att få reda på vilka administrativa och andra problem som kan bli aktuella men även få positiva synpunkter från de värnpliktiga och att man, om det visar sig möjligt, skall införa värnpliktsresor i omvänd riktning. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkande nr 13 på alla punkter.
Herr talman! Eric Hägelmark har på samma sätt som några tidigare talare på nytt efterfrågat ett besked om var vi vill minska ramen och var besparingarna skall göras. Vi har sagt att det bör vara regeringens sak att genomföra prutningarna. Det har delvis att göra med att det inte är så alldeles enkelt för oss att följa upp den lägre ramen efter det rambeslut som togs för snart tre år sedan. Vi menar att det är nödvändigt att följa ett besparingsprogram för att även på det här området anpassa sig till en samhällsekonomi som är ganska besvärande. I det sammanhanget kan jag kanske få ställa en motfråga till dem som ifrågasätter våra motiv och kanske också våra möjligheter. Vi vet att regeringen överväger betydande prutningar av de resursanvisningar som kan föreligga inför kommande budgetår. Det har talats om 7 miljarder, och det belopp som nämndes senast var 9 miljarder. Någonstans måste också de prutningarna göras. Jag förmodar att de torde drabba flera områden i den totala budgeten. Kommer det från borgerligt håll att finnas en beredskap för att låta den prutningen slå igenom även på försvarsbudgeten?
Herr talman! Ett sådant utmärkt anförande som det Eric Hägelmark höll kan jag naturligtvis i stort instämma i. Det finns dock en punkt där jag inte kan göra det, och det gäller personalvården. Det Eric Hägelmark framför allt argumenterade för var resurser för personalvårdssidan. Han tog upp hur många som skall syssla med personalvård. Det kan man naturligtvis ha delade meningar om. Jag har bara noterat att en lösning med två sektioner — personalenhet och personalvårdssektion — medför att det blir färre som kan jobba effektivt. Den byråkrati som skapas genom att samordningen inte sker inom en sektion utan skall ske hos den övergripande chefen är i sig en nackdel. Därför blir det sannolikt mindre resurser för verkligt arbete, om man har två sektioner. Anledningen till att försvarsmaktens ledningsutredning, FLU, föreslog att det skulle vara endast en organisation var att utredningen ville få en bättre samordning av personalpolitiken. Vi insåg att den har en särskild betydelse och att det därför var viktigt att få till stånd en bättre personalpolitik. Det skulle därför ställas speciella krav på denne sektionschef. Han skulle bl.a. sitta längre än dessa normalt brukar göra. Tjänsten skulle också kunna vara antingen civil eller militär — det trycktes mycket hårt på det. Därför är det inte riktigt att säga att personalvården sätts under militär överhöghet. Det kan mycket väl bli en civil chef för denna sammanslagna personalenhet. Gör man däremot två enheter, är risken större att det automatiskt blir en militär som alltid skall sitta på den andra sidan. Vi talar här om personalvård, men på personalsidan handläggs också ärenden som gäller arbetsmiljö, anställningar, regler etc. Den formellt sett rena personalvården utgör en i och för sig viktig men mycket liten del av verksamheten. Därför kommer personalvård i vid mening inte att ligga på den ena eller den andra sektionen, utan det är hugget som stucket hur fördelningen blir. Det fanns mycket starka skäl för att skapa en samordnad personalenhet. Den som verkligen övertygade utredningen om detta var Urban Rosenblad, den person som, efter att under många år ha varit chef för försvarets personalvård, nog har mer erfarenhet på detta område än någon annan. Han sade till utredningen: Vad ni än gör, så se till att det blir en enhetlig personalpolitik och en sektion för detta! Till detta lade sedan FLU argumenten att det skulle underlätta för försvarsstabschefen, om han inte behövde ägna sig åt detaljfrågor, att samordna två sektioner som har så nära beröringspunkter.
Herr talman! När det gäller de besparingar på 500 milj.kr. som Roland Brännström nu är inne på vill jag bara säga att det måste bli svårt att spara dessa pengar på så kort tid som det här är fråga om. Vi kommer nog att få göra besparingar inom försvaret, men vi måste göra det på längre sikt och med god planering för att det skall kunna gå. Jag skall inte polemisera så mycket mot Hans Lindblad, men när det gäller personalvården är det klart att jag vill att det skall till så mycket resurser som möjligt. Överbefälhavaren har gjort upp förslag som han kallar för Plan 4-förslaget. Enligt det förslaget skulle det behövas 26 handläggare. I dag har försvarets personalvårdsbyrå 41 handläggare. Det blir alltså fråga om en mycket kraftig nedskärning till de 26 handläggare som skall arbeta med dessa frågor. I det förslag som Hans Lindblad här pläderar för är det bara 19 handläggare som skall utföra detta arbete. Förslaget i min motion medför att personalvårdssektionen får större resurser och därigenom bättre kan gagna försvarets personal när det gäller personalvården.
Herr talman! När det gäller tidsfaktorn kan jag hålla med om att det på ett år kan vara ganska svårt att få utfall av detta besparingsförslag. Men vi kan väl också förutsätta att man inte behöver vara alltför hårt låst inom den ram som gäller. Det rör sig om totalt ca 3 76 av det utrymme som ändå finns. Jag är dock medveten om att besvärligheter i samband med omplaneringen naturligtvis kommer att uppstå. Men det är också anledningen till att vi menar att det måste vara lättare för dem som har det bättre underlaget, för dem som så att säga sitter närmare den faktiska hanteringen av frågan, att ta ansvaret för omplaneringen.

Herr talman! Både Hans Lindblad och Eric Hägelmark har tagit upp frågan om personalvårdsbyråns ställning, och jag vill också något kommentera den. Vi socialdemokrater har ju ett förflutet när det gäller att försvara personalvårdsbyråns ställning. Frågan härrör från riksmötet 1977/78, när vi fick proposition 63 om försvarsmaktens centrala ledning. Där fanns då också ett förslag om att personaltjänstfrågorna skulle hållas samman i en enhet och att försvarsstabens personalvårdsbyrå skulle ingå i denna enhet. Vi socialdemokrater avvisade i en partimotion förslaget om personalvårdsbyrån och hävdade att den borde bibehålla sin självständiga ställning som en fackmyndighet direkt under regeringen. Majoriteten i utskottet och i riksdagen följde emellertid regeringens förslag. När nu överbefälhavaren på regeringens uppdrag utarbetat förslag om organisation och lokalisering av de centrala staberna m.m. har han förordat att en särskild personalvårdssektion organiseras inom planeringsledningen i försvarsstaben. Han anger som skäl härför att personalvårdstjänsten fortfarande är under uppbyggnad och att dess kontaktverksamhet är av särskild betydelse. Med bl.a. dessa motiveringar vill överbefälhavaren ställa en fullständig integrering på framtiden. Utvecklingen får ge underlag för om och när en sådan integration skall ske. Det är alltså ingen direkt låsning som överbefälhavaren föreslår här; han menar bara att utvecklingen får ge besked. Försvarsministern och regeringen vidhåller emellertid uppfattningen från riksmötet 1977/78 och avvisar överbefälhavarens förslag. Vi socialdemokra ter menar att överbefälhavarens förslag om en särskild personalvårdssektion väl ansluter till den reservation som socialdemokraterna i försvarsutskottet hade 1977/78 i betänkande 9.

Med Eric Hägelmarks hjälp har vi fått majoritet i utskottet för att bevara denna självständiga personalvårdsenhet i den nya organisationen för försvarsstaben. Beskrivningen av personalvårdsbyråns arbetsuppgifter, funktion osv. tycker jag att Eric Hägelmark har utvecklat väldigt fint, och jag kan ansluta mig till vad han anförde där. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan under punkt 4 mom. 10. Låt mig därefter ta upp reservation 5, där vi socialdemokrater vill göra några viktiga påpekanden beträffande personalminskningarna. I budgetpropositionens bil. 7 s. 63 redovisas hur personalläget inom försvarsmakten har förändrats från september 1972 till mars 1979. Av tabellen framgår att de civilanställda minskat med 3 685 under perioden och de civilmilitära med 485, medan den militära personalen har ökat med 55. Personalminskningarna har alltså i huvudsak drabbat den civilt anställda personalen. Grundtanken med personalreduceringarna har ju varit att bringa ner försvarskostnaderna, att uppnå besparingar. Frågan är om man uppnått dessa besparingar. Mycket tyder på att så inte är fallet. Att minska den civilt anställda personalen och sedan köpa motsvarande tjänster eller öka antalet entreprenader, vilket skett i en rad fall, är dålig ekonomi. Därför får det inte vara ett mål i sig att reducera antalet civilanställda. Det är i stället nödvändigt att lägga tonvikten på kostnadsbesparingarna. Då kan det tvärtom visa sig att exempelvis egenregiverksamhet är mer ändamålsenlig. Herr talman! När det gäller de fortsatta personalreduceringarna förutsätts den ensidiga inriktningen på nedskärningen av de civilanställda fortsätta. Detta framgår av överbefälhavarens beräkning av personalbehovet under 1980-talet, redovisad på s. 51i bil. 7 till budgetpropositionen. Där framgår att den militära och civilmilitära personalen kommer att minska med 1 000, medan de civilanställda minskar med 4 000. Vi socialdemokrater finner den här utvecklingen ytterligt tveksam. Vi menar att det behövs en noggrann översyn av det argument som oftast anförs mot reduceringar av militär personal, dvs. kopplingen till krigsorganisationen. Det bör i den översynen prövas om inte civil personal i vissa fall skulle kunna inneha tjänster där det i dag anses krävas speciell militär kompetens. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 vid försvarsutskottets betänkande nr 13.
Herr talman! Jag antar att Karl-Erik Svartberg inte menar att vi minskat den civila personalen för mycket utan att vi har minskat den militära personalen för litet. Det finns då rika tillfällen att komma med förslag om indragning av ett antal regementen, flottiljer, milostaber och sådant. Jag är litet förvånad att man reagerar mot effekterna av en politik som man själv till stor del varit med om att utforma. Sedan finns det i och för sig en allmän socialdemokratisk förkunnelse som snarast går ut på att man skall satsa särskilt mycket på verksamheter som kräver speciellt mycket militär personal, nämligen på grundutbildning av värnpliktiga. Det är alltså en viss disharmoni i framtoningen. Men vad jag speciellt tänkte ta upp är frågan om personalvårdsbyrån. Frågan om denna är en fackmyndighet eller inte berörs egentligen inte. ÖB kan mycket väl ha ett eget fackansvar, som han har exempelvis på underrättelsesidan. Principiellt är det väldigt tveksamt om en del av en myndighet — i detta fall av försvarsstaben — skall vara direkt underställd regeringen och en viss byrå alltså ligga vid sidan av den ordinarie ordningen. En sådan fortsättning är, såvitt jag förstår, inte aktuell. Att överbefälhavaren lade fram detta förslag är på sitt sätt förvånande. Riksdagen har nämligen fattat ett beslut, och det normala är att en myndighet följer riksdagens beslut och visar hur det praktiskt skall genomföras. Överbefälhavaren bör inte utgå från reservationer utan från riksdagens beslut. Nu sade han inte direkt att han gick emot riksdagens beslut, utan han sade att det får dröja och ske så småningom. Vi vet att han i ett tidigare skede tänkt redovisa två förslag, nämligen ett som gick ut på att man följde riksdagens beslut och ett annat som innebar att man gick på ÖB:s linje. Jag förstår att det för ÖB inte är lätt att gå emot en del av den egna staben, som alltid talar för sitt. Vi har senare på dagens föredragningslista ett par mycket fina paralleller till detta. Här gäller den vanliga organisationskonservatismen. Det är viktigt att slå fast att de som var med och utredde det här — även de fyra socialdemokrater som utgjorde majoriteten i försvarsledningsutredningen — var helt överens. Det fanns mycket starka skäl både för att förstärka personalpolitiken i försvaret, vilken nu är dålig, och för att ge en bättre ledning av den centrala försvarsstaben. Vi vet att ni tycker annorlunda, men några argument har vi inte hört. Det är intressantare att få del av argumenten än av ståndpunkterna.

Herr talman! Jag skall också beröra frågan om personalvårdstjänstens placering i den kommande försvarsstaben. Karl-Erik Svartberg sade att han och socialdemokraterna fortsatte att försvara personalvårdsbyråns ställning i staben. Med den grundinställning jag har anser jag att en byrås, en sektions eller en enhets ställning är ganska ovidkommande. Vad jag ville slå vakt om när jag skrev propositionen 1977 var personalvårdens ställning i försvaret — jag ville garantera att vi hade en Vi måste erkänna att personalvården i dag är ett problemområde, bl.a. på det lokala planet, där man har en orimligt hög omsättning av personal. Det finns alla skäl i världen att se till att den blir effektivare. Den effektivaste personalvården får man genom att man gör personalvården till ett vanligt chefsansvar. Så har det varit och så skall det vara. Genom att man inte har en särskild personalvårdssektion utan låter personalvården ingå i personaltjänsten har man, menar jag, garanterat en fungerande personalvård. Man säger att det finns så många handläggare i den centrala staben. Hela grundtanken i förslaget om de centrala staberna var att vi skulle minska antalet handläggare för att få en effektivare organisation, ett mindre byråkratiskt system. Jag kan mycket väl tänka mig att den centrala ledningen blir effektivare med en krympt organisation. Vad vi skall satsa på — det är också en av mina grundtankar — är att öka antalet handläggare på det lokala planet, där människorna och problemen finns. Och det gör vi om vi följer det ursprungliga förslag som ligger till grund för denna proposition. Det var med en viss förvåning jag konstaterade att överbefälhavaren hade lagt fram ett delvis annat förslag än det som riksdagen hade uttalat sig för — låt vara att det fanns en reservation. Det här är ingen stor fråga — personalvården står eller faller inte med den. Men jag tycker att det är olyckligt att vi nu, genom att Eric Hägelmark har gått på den socialademokratiska reservationen, får ett beslut som, vågar jag säga, inte tjänar personalvårdens intresse. Jag beklagar det från de anställdas och de värnpliktigas synpunkt, eftersom vi har så utomordentligt stora brister. Vad Karl-Erik Svartberg sade om personalreduceringarna har Hans Lindblad redan bemött. Socialdemokratiska företrädare har krävt minskade försvarsramar. Det skulle innebära att vi måste göra ännu större personalbesparingar. Krigsorganisationens krav måste emellertid tillgodoses. Skall man reducera de militära tjänsterna ytterligare, måste man också reducera krigsorganisationen. Skall vi vinna någonting måste vi alltså minska arméns krigsorganisation. Det är möjligt att vi måste göra det, men jag vill påpeka att det inte går att säga att man bara skall reducera antalet militära tjänster och inte antalet civila tjänster. Jag är mycket medveten om detta problem. När vi i departementet har behandlat exempelvis förslaget om de centrala staberna har vi bidragit till att det blir fler civila tjänster där än det var enligt ÖB:s förslag. Vi har i dag tre personalkategorier inom försvaret: militärer, civilmilitärer och civilanställda. Låt oss undvika att markera kategorigränserna. Den ene bär uniform, den andre gör det inte inte. Alla har viktiga uppgifter, och det kan vara svåra avvägningsproblem.

Herr talman! Jag vill börja med att citera vad försvarsministern säger i budgetpropositionen: ”Jag anser att statsmakternas beslut om stabernas och myndigheternas organisation inte bör vara så detaljerade att det försvårar för myndigheterna att inom en given principorganisation fortlöpande anpassa den interna organisationen med hänsyn till ändrade uppgifter och förhållanden. Enligt min mening bör därför riksdagen inte nu ta ställning till huvuddelen av överbefälhavarens förslag. Det bör ankomma på regeringen att fortlöpande reglera dessa frågor.” Detta kommer alltså i direkt anslutning till ett resonemang som går ut på att besluten bör fattas så nära dem som berörs av besluten som möjligt. Överbefälhavaren har redovisat sin bestämda uppfattning att personalvårdsfrågorna bäst hanteras av den personalvårdsenhet han föreslår. Vi kan naturligtvis ha olika uppfattningar om detta, Hans Lindblad och försvarsministern. Men vi socialdemokrater har redan tidigare haft den uppfattning överbefälhavaren nu kommit fram till, och vi vidhåller den. Jag vill också rätta försvarsministern: Eric Hägelmark har inte anslutit sig till reservationen utan ingår i majoriteten i den här frågan.
Herr talman! Det gläder mig faktiskt när försvarsministern säger att han tänker öka antalet handläggare på personalvårdssidan på det lokala planet. Jag hoppas att det också blir en realitet. Jag är mycket nöjd med uttalandet, för jag vet att det behövs personal på det planet. Jag förstår inte riktigt hur försvarsministern får ekvationen att gå ihop när han säger att man med ett minskat antal handläggare får en effektivare personalvård. Det tror jag inte på. De som arbetar inom detta område sitter inte och rullar tummarna — jag är säker på att de har mycket att göra med tanke på de problem som finns i dagens samhälle. Om personalen på personalvårdsbyrån såväl som överbefälhavaren känner att detta t. v. skall skötas av en särskild sektion så låt dem arbeta på det sättet. Då tror jag att de på ett enklare och klarare sätt fullgör sina skyldigheter när det gäller att ta till vara personalens intressen.
Herr talman! Jag vänder mig till Karl-Erik Svartberg. Att överbefälhavaren vill ha kvar den här enheten visste vi redan när frågan utreddes. Vi visste vid det förra riksdagsbeslutet, och vi vet det nu också. Vad man möjligen kunde tro var, att överbefälhavaren skulle inse att när riksdagen fattat ett beslut, så skall det beslutet gälla. Jag är litet förvånad över att Karl-Erik Svartberg menar att överbefälhavaren är intressantare än riksdagen. Principiellt tycker jag inte att den linjen skall drivas i många frågor. Det här är kanske ett av de mindre olycksfall som kan inträffa om man följer den linjen, men rent principiellt tycker jag att beslut fattade i riksdagen skall ÖB lyda. Den motsatta tanken är inte bra — den tillämpas måhända i en del andra länder.
Herr talman! Hans Lindblad tycks förutsätta att de beslut som fattas i riksdagen inte någon gång bör omprövas. Jag har inte en så doktrinär inställning, utan jag har den uppfattningen att om riksdagen fattat ett beslut, som visar sig vara mindre lyckligt, så skall vi kunna ändra på det beslutet.

Herr talman! Jag tycker mig ha märkt en påtagligt positiv ton från socialdemokratiska talares sida när det gäller försvarsfrågorna i stort och när det gäller hållningen till försvaret. Socialdemokraterna vill emellertid hugga bort en halv miljard från försvarsanslagen. Det är ju i högsta grad betänkligt, för att inte använda starkare uttryck. Men yxan sätter man i regeringens händer. Det är inte socialdemokraterna själva, har vi fått veta nu flera gånger, som skall föreslå specificerade prutningar. Det överlåter man åt regeringen. Roland Brännström var den senaste i raden av socialdemokratiska talare som generöst satte den här yxan i regeringens händer. Det är inte särskilt heroiskt, och det återspeglar en helt annan hållning än den socialdemokraterna har intagit gentemot andra partier som har velat spara av skattemedel på olika områden. Om jag inte minns fel — och det gör jag inte i det här fallet — var socialdemokraterna mycket skarpa kritiker mot dåvarande högerpartiet när det på 1950-talet drev en del förslag till besparingar på olika områden. Besparingarna skulle specificeras! Det var ett partis skyldighet att redovisa var besparingarna skulle ske. Så sades det då från socialdemokratiskt håll. Varför har man så totalt ändrat modell i fråga om vem som skall svara för specifikationerna när det gäller besparingar på försvarets område? Herr talman! Det finns, som jag inledde mitt anförande med att påpeka, i den här debatten mycket som visar på en positiv attityd till försvaret även från socialdemokratisk sida. Gudrun Sundströms inlägg var mycket intressant, därför att hon markerade Socialdemokratiska kvinnoförbundets positiva hållning till försvaret. Visserligen markerade hon också att det var fråga om nivåskillnader mellan å ena sidan regeringens förslag och å andra sidan Socialdemokratiska kvinnoförbundets förslag. Men i stort var just Gudrun Sundströms inlägg mycket välgörande. Det är inlägg av det slaget som stärker förtroendet för Sveriges neutralitetspolitik. Gudrun Sundström talade om behovet av öppenhet, ökad upplysningsverksamhet, information och om behovet av stimulans åt försvarsdebatten. I det stycket av Gudrun Sundströms anförande vill jag instämma. Jag delar hennes uppfattning på den punkten. Det är angeläget att stimulera försvarsdebatten. Utan försvarsdebatt blir allmänheten alltför litet informerad om försvarets oundgänglighet. Vi har haft en ganska dålig försvarsdebatt i Sverige under de flesta år. Den har varit tam och inte särskilt stimulerande. Den har i huvudsak förts mellan politiker och en och annan företrädare för försvarsmakten. Det gjordes ett försök av försvarskommittén, om jag inte minns fel för ungefär ett år sedan. Det var mycket anspråksfullt, och det är min uppfattning att man gjorde ett misstag. Man bokstavligen avlönade debattörer, som genast framstod inte bara för mig utan också för många andra som ett slags övertyckare. Den försvarsdebatt som man hade tänkt stimulera — avsikten var ju ytterligt positiv — blev det ingenting av. Den avstannade ganska tidigt. Det är min uppfattning, herr talman, att försvarsdebatten måste komma ned på djupet. De professionella tyckare vi har finns där ändå. Mesta stimulansen — om man så får uttrycka det — till en försvarsdebatt får man naturligtvis när spänningen ökar i världen. Så var fallet när Sovjet ockuperade Tjeckoslovakien. Senast har vi fått uppleva det vid ryssarnas inmarsch i Afghanistan. Vi hoppas att inte behöva uppleva flera sådana stimulanser till försvarsdebatter. Men det är just i sådana ögonblick vi ibland plötsligt upplever hur ofreden finns runt omkring oss, och då intresserar vi oss genast litet mera för försvaret. Försvarsupplysningen som sådan är naturligtvis lika angelägen under perioder med mindre spänning — detta sagt som en självklarhet. Försvarsupplysningen är dock inte bara en angelägenhet för försvar, för regeringen och riksdagen och en speciell organisation som Folk och försvar. Försvarsdebatterna är en angelägenhet för oss alla som vill hävda vårt lands oberoende och vårt folks frihet. Det är något som vi riksdagsledamöter bör kunna erinra medborgarna om. Det är min uppfattning att det också finns ett stort ansvar hos partierna för att tända försvarsdebatten, ge information och underlag. Socialdemokraterna har i en motion, som mynnar ut i reservation nr 8, föreslagit en ökning av anslaget till Centralförbundet Folk och försvar från de 2158 000 som utskottsmajoriteten föreslagit till 2 358 000. Skillnaden är inte särskilt stor. Det är emellertid anmärkningsvärt att socialdemokraterna vill öka anslaget mera än vad centralförbundet självt äskar i sin anslagsframställning. Nämnden stannade själv vid 2 234 000. Regeringen och utskottet ökar från det tidigare anslaget med 150 000. Denna som jag ser det anmärkningsvärda extra höjning vill socialdemokraterna bekosta inom försvarsramen. Socialdemokraterna gör vissa specifikationer beträffande användningen av pengarna. Försvarskommitténs betänkande skall nu ut till allmänheten — det är mycket lovvärt. Det är vad jag själv skulle vilja föreslå. Men de informationsuppgifter som specificeras här kan alldeles säkert klaras av inom det anslag som centralförbundet får i och med det här riksdagsbeslutet. Utskottet är emellertid — det framgår tydligt — liksom regeringen mycket positivt till en fördjupad och breddad information och debatt om säkerhetsoch försvarspolitiken. Försvarsministern har också understrukit det i direktiven till försvarskommittén. Denna kommitté har också själv tagit initiativ — jag har nämnt ett. Det bör kunna fortsätta att komma flera initiativ från försvarskommitténs sida. Men i det här läget — ett behov av ökad information finns alltså — är det naturligt att Centralförbundet Folk och försvar och försvarskommittén kommer överens om vilka informationssatsningar man vill göra, om nu inte centralförbundets medel räcker, och då kan man som utskottet framhåller få en tilldelning genom prisregleringsmedel. Det är således inte av oginhet som utskottet avstyrker den här motionen. Det är i stället i en positiv anda. Värnpliktsförmånerna, herr talman, diskuteras emellanåt. Eric Holmqvist har tagit upp den frågan här i dag, och socialdemokraterna har framlagt ett förslag som utmynnar i reservation nr 6. Det förslaget innebär ett överbud mot regeringens och utskottets förslag i vad gäller dagersättningen till de värnpliktiga. Utskottet följer försvarsministerns förslag om en höjning av dagersättningen från nuvarande 15 kr. till 16 kr. från den 1 juli. Dessutom föreslår vi en höjning av maximibeloppen för familjepenningen från nuvarande 1 020 kr. i månaden till 1 140 kr. och en höjning av tilläggen för barn från nuvarande 480 kr. till 510 kr. Jag skall av tidsskäl gå snabbt förbi den här frågan, även om jag skulle kunna tala åtskilligt om den. Försvarsministern erinrade något om hur situationen är. Vi har de samhällsekonomiska och statsfinansiella problemen. Men ingen skall i den här situationen behöva bli lidande. I avtalsrörelsen konstaterade vi att det blev en uppräkning av lönerna. Den uppräkning av dagersättningen som utskottet här föreslår efter regeringens förslag ligger på samma nivå. Skulle man följa det socialdemokratiska förslaget, skulle det bli en 20-procentig höjning. Det skall också erinras om att des.k. vpl 10-resorna kostar precis lika litet i dag som tidigare. Det är ju en positiv sak för de värnpliktiga. För kommande budgetår har alltså regeringen och utskottsmajoriteten valt att höja familjebidragen med 10 96 och resekostnadsersättningen med hela 50 96. Herr talman! Jag vill i all hast ta upp ett annat ämne: lekmannastyrelser inom försvaret. Evert Hedberg talade senast om detta med anledning av den socialdemokratiska reservationen nr 10. Han pläderade naturligtvis för detta förslag, som innebär att försvarets sjukvårdsstyrelse skulle få en särskild lekmannastyrelse — alltså en ändrad ledningsform. Låt oss först konstatera att utskottsmajoriteten precis som regeringen är positiv till ökat lekmannainflytande inom försvaret. Det finns som bekant flera myndigheter och institutioner inom försvaret som redan har lekmannastyrelser. Nu pågår en översyn av de här frågorna, och utskottet finner att goda skäl talar för att se över vilka ytterligare myndigheter och skolor inom försvaret som bör kunna komma i fråga för en utvidgning av lekmannastyrelsesystemet. Det finns också en, tror jag, ganska allmän uppfattning att om lekmannastyrelser är bra, så skall man införa sådana, i samtliga verk och myndigheter — åtminstone i vad gäller försvaret. Men att nu låta försvarets sjukvårdsstyrelse få en ändrad ledningsform vore felaktigt, framhåller utskottet. Just nu pågår den omstöpning som skall ge en ny organisation, och denna bör rimligen få genomföras och prövas innan man inför en ändrad ledningsform. Dessutom vore det opsykologiskt att i det här läget göra ytterligare förändringar i försvarets sjukvårdsstyrelse. Det torde vara känt för oss alla i denna kammare vilka svårigheter — vilka uppslitande stridigheter — som har förekommit inom försvarets sjukvårdsstyrelse. Nu är där lugnt. Låt denna arbetsro få bestå. Den uppfattningen är en av orsakerna till att vi avstyrker den socialdemokratiska motionen — men med en mycket positiv syn på ökat lekmannainflytande inom försvaret.

Herr talman! När jag satt och hörde på Göthe Knutson tyckte jag mig uppfatta att han var av samma åsikt som vi reservanter, nämligen att det behövs i framtiden mera upplysning i försvarsfrågorna. Att Göthe Knutson och jag sedan ändå intar olika ståndpunkter beror förmodligen på att vi har våra förankringar på olika håll. Jag ser Centralförbundet Folk och försvar som en färdig organisation som är djupt förankrad ute bland våra folkrörelser. Folk och försvar har redan den informationsapparat alldeles färdig som vi så väl behöver, i synnerhet nu när vi går emot ett nytt beslut i försvarsfrågan. Ju mera ansträngd vår egen och landets ekonomi blir, desto mera kritiska blir människorna mot de nya anslagsäskanden som framförs. Jag förstår att människor som med sina skatter skall betala de utgifter riksdagens beslut leder till börjar fundera på hur vi skall behandla försvarsfrågorna. Jag tror att också en moderat borde kunna vara tacksam om människorna började fundera över de sakerna. Försvarskommittén har redan anlitat Centralförbundet Folk och försvar för att informera om vissa frågor, och jag tycker att det är bra om kommittén kan utnyttja Folk och försvar även i fortsättningen. Vi reservanter ser här en chans att föra ut information i försvarsfrågorna via folkrörelserna. Därför, herr talman, står jag fast vid mitt tidigare yrkande om bifall till vår reservation i frågan om ökat anslag till Centralförbundet Folk och försvar.
Herr talman! Jag vill säga ännu en gång att det är värdefullt att Gudrun Sundström pläderar så starkt för ökad försvarsupplysning. Emellertid föreligger det redan ett förslag om förhöjt anslag till Centralförbundet Folk och försvar i den regeringsproposition som riksdagen har att ta ställning till, och jag upprepar att det extra anslag på 200 000 kr. som föreslås i den socialdemokratiska motionen är mycket mycket mera än vad centralförbundet självt har äskat.

Det måste väl vara en ytterligt positiv behandling av det i och för sig värdefulla angelägna syfte som också socialdemokraterna ställer fram i sin motion. Informationen som går ut till folkrörelserna är naturligtvis lika angelägen som all annan försvarsinformation och bör stimulera till ökad debatt. Jag nämnde före middagsuppehållet att det är min uppfattning och säkert många andras att försvarsdebatten har varit mycket svag här i landet. Den har saknat omfattning och bredd. Mycket kan göras för att utveckla den debatten, och här har folkrörelserna självfallet en uppgift. Att Folk och försvar är en inarbetad organisation kan också jag vitsorda. Jag undrar dock om det inte var ännu bättre tider för Folk och försvar på 1940 och 1950-talen, då man aktivt arbetade även bland ungdomar. Nu finns det emellertid stora möjligheter att vi skall kunna få till stånd en försvarsdebatt som så att säga tränger ner till människorna. Här har de politiska partierna en uppgift, vilket jag framhöll för en stund sedan i ett annat anförande.